Herr talman! Jag skulle vilja opponera mot några punkter i herr Knut Johanssons anförande. Jag har inte sagt att man inte skall koncentrera byggandet till tätorterna. Tvärtom är jag på det klara med att man behöver göra det. Men jag menar att man inte skall glömma bort att det ute i periferin kan finnas kommuner och orter med ett stabiliserat näringsliv. Det behöver inte vara fråga om någon ditflyttning i lokaliseringspolitiskt syfte, men för att orten skall kunna överleva bör man ha möjlighet att i någon mån förnya sitt bestånd av bostäder, vilket i vissa fall har varit svårt. Jag är fullt på det klara med att en mycket stor del av bortfallet av lägenheter just är betingat av att glesbygderna blir avfolkade. Jag behöver bara resa upp efter Klarälvsdalen i Värmland för att se hur det ena huset efter det andra står tomt och förfallet. Det har också varit intressant att höra att herr Johansson ifrågasätter om inte kommunerna borde svara för kostnaderna för olika serviceanordningar för hyreshusen — vatten, avlopp och sådant. Om jag inte minns fel är det bara några få år sedan som t.ex. kommunerna fick rätt att ta upp avgifter för sopförbränning och annan destruktion. Slutligen några ord om investeringsavgiften. Herr Knut Johansson tolkade min uppfattning om investeringsavgiften helt och hållet fel. Investeringsavgiften har stoppat upp icke prioriterat byggande. Men så har behov uppstått att släppa lös detta byggande, vilket medfört ryckighet i arbetet med en viss överhettning då och då som följd. Som alla överhettade situationer på arbetsmarknaden har detta bidragit till att öka kostnaderna. Jag är helt på det klara med att investeringsavgiften infördes just för att kunna ge en större andel av tillgången på kapital till bostadsbyggandet. Men investeringsavgiften fick också den andra effekten. Det ligger därför säkerligen något i påståendet att investeringsavgiften kan ha haft en viss fördyrande effekt på byggnadskostnaderna.

Herr talman! Det är alldeles riktigt som herr Knut Johansson har sagt att många människor har tvingats flytta till tätorterna på grund av den omstrukturering som skett i samhället, framför allt på det industriella området, och att man på grund därav också fått en starkt ökad efterfrågan på bostäder i de stora tätorterna. Men sedan tycker jag, i likhet med herr Kaijser, att det är litet onyanserat att påstå att vi yrkar att det skall byggas mera på landsbygden. Jag anser att man inte skall bygga där heller, om behov inte föreligger. Jag anser — och det gör väl de allra flesta, förmodar jag — att man skall bygga bostäder där behovet är störst. Men kan man göra någonting för att minska trycket, t.ex. genom lokaliseringspolitiska åtgärder, är detta en väg som alla borde vara överens om att pröva. Det är klart att man kan diskutera vilka möjligheter vi har i det avseendet, och vad man kan vinna härigenom. Men många skäl talar, i varje fall enligt min uppfattning, för att man bör sträva efter att försöka nå vissa resultat även på den vägen. Jag kan inte finna annat än att det också bör vara ett intresse för alla dem som nu står och stampar i bostadsköerna här i Stockholm och på andra bristorter om man kan göra någonting för att lätta trycket just inom dessa områden.

Herr talman! Herr Johansson tog i sitt anförande upp räntefrågan. Han var osäker på om jag i mitt anförande hade avsett den allmänna räntenivån eller den mera begränsade när det gäller bostadssektorn. Det är den allmän na räntenivån som jag har talat om. Vi har här inte fått, vare sig av herr Högström eller av herr Knut Johansson, ett klart svar på frågan hur de åberopade stora andarna sett på räntefrågan i förfluten tid. Genom herr Högströms förmedling har ju nu den samlingen utökats också med Gustav Möller. Vi har alltså inte fått något sådant klart svar. Politik är att vilja, lär någon sentida stor man ha sagt. Det hade då naturligtvis varit tacknämligt om vi hade fått ett besked om hur socialdemokratin i dag ser på räntefrågan. Tyvärr har något sådant svar inte getts. Jag konstaterar att socialdemokraterna, om ett positivt svar inte ges, numera gått ifrån efterkrigsprogrammets grund. Det är ju också ett besked. Men säg då det klart ut.
Herr talman! Såväl herr Kaijser som herr Per Jacobsson ville göra gällande att man med reservation 4 inte har avsett någon förändring i själva inriktningen av bostadsbyggandet. Självfallet, säger man, skall det byggas i tätorterna.

Herr Kaijser sade också att man inte får glömma bort glesbygden. Självfallet inte! Jag vill knyta an till vad jag tidigare sade och fråga: Kan det i något sådant fall påvisas att man, där ett behov av bostäder förelegat, av skäl som både herr Kaijser och flera andra har anfört inte fått det tillgodosett? Det finns, som jag tidigare sade, många exempel på motsatsen, där man har fått ett stort bostadsbyggande i förhållande till ortens storlek och byggt bostäder som nu står tomma beroende på att det inte finns någon som efterfrågar lägenheterna. Sedan ger väl ändå herr Kaijser en felaktig beskrivning av verkningarna av investeringsavgiften. Han säger att vi har haft en ryckighet och överhettning. Vi har väl inte haft en lugnare period på byggnadsmarknaden efter det andra världskriget än under den tid som investeringsavgiften har tilllämpats. För några veckor sedan behandlades bevillningsutskottets utlåtande i den frågan. Man gjorde sig kanske där skyldig till någon överdrift, då man sade att de kortare byggnadstiderna, den minskade löneglidningen och de relativt sett sänkta kostnaderna var ett resultat av investeringsavgiften. Jag tillät mig då att säga att det nog var någon övervärdering. Det är å andra sidan fel att göra det påstående som herr Kaijser har gjort. Herr Nils-Eric Gustafsson anförde synpunkter som väl närmast var riktade till mig, men han talade om herr Högström. Visserligen har Ivar Högström i dag haft en stor dag i sin debut som talesman för utskottet i bostadsfrågan. Men, herr Gustafsson, jag funderar ändå inte på att byta namn, utan kommer att behålla namnet Johansson.

Herr talman!

Det kan hända att man då, för att hjälpa till i det sammanhanget, vill försöka skapa arbetstillfällen på andra ställen och därvid kan bli tvungen att ge en viss kvot av bostadsbyggandet till de platserna. Jag skall inte fortsätta diskussionen om investeringsavgiften. Jag vill bara påpeka att den medfört en viss ryckighet därför att man ibland plötsligt blivit tvungen att ge dispens från den för ytterligare byggnadsarbeten. Det har varit ryckigheten på byggnadsmarknaden som haft ett visst inflytande på kostnaderna på bostadsmarknaden.

Herr talman! Man kan tydligen läsa den första meningen i den här ifrågavarande reservationen på olika sätt. Det är uppenbart att herr Knut Johansson och jag gör det. även jag vill anföra denna mening som ett stöd för den argumentation som jag för i detta fall. Jag kan inte förstå annat än att om man genom lokaliseringspolitiska åtgärder av olika slag kan minska inflyttningen exempelvis till de stora bristområdena, så har man därmed också minskat efterfrågan på bostäder inom dessa områden. Det kanske inte betyder att man omedelbart behöver bygga mindre där, men det måste i alla fall betyda att man minskar efterfrågetrycket. Detta tycker jag framgår ganska klart av vår formulering.
Herr talman! Jag konstaterar att herr Knut Johansson i sak inte hade något att anföra till svar på det inlägg i fråga om räntan som jag gjorde. Huruvida herr Johansson önskar behålla namnet Johansson lägger jag mig inte i.

Herr talman! Som tidigare har sagts här i dag är det utan tvekan en mycket glädjande utveckling som vi haft på bostadsbyggnadsområdet under de senaste åren. Det är också med tillfredsställelse vi noterar att regeringen för närvarande har en mycket hög ambitionsgrad när det gäller att hålla bostadsbyggandet uppe. Resultatet har ju blivit över 100 000 nya lägenheter förra året. Allt tyder väl på att man har goda möjligheter att uppnå ett liknande resultat även för innevarande år. Nu kan man tyvärr inte vara tillfredsställd med allt i fråga om bostadsbyggandet. Jag är ledsen över att, med risk att bli betraktad som bypolitiker, behöva ta upp vissa spörsmål som har med mitt eget läns förhållanden att göra i detta avseende.

Man har kunnat konstatera att inget annat län i landet har upplevt en så negativ utveckling på detta område. Nu är vi emellertid fullt medvetna om — och det vill jag särskilt understryka — att det är angeläget att satsa särskilt hårt på storstadsområdena där bostadsbristen naturligtvis är mest påträngande. Att bygga mest där behovet är störst är en riktig princip, som vi på intet sätt vill ifrågasätta. Det är nödvändigt så väl för bostadsbyggandet som för all annan investeringsverksamhet där samhället direkt är engagerat att det sker en noggrann prioritering och en god planering när det gäller resursernas användning. Vad vi pekat på i våra motioner är det förhållandet att det i många små och medelstora orter i landet skett en långsiktig planering med stora investeringar i form av gator, vägar, vattenoch avloppsverk, i syfte att tillgodose ett visst bostadsbyggande för framtiden. Dessa investeringar har dessutom skett med statlig uppmuntran och med statliga bidrag i mycket stor omfattning i syfte att lösa de sanitära frågorna på de olika orterna. Vi menar därför att det måste vara ett både statligt och kommunalt intresse att göra dessa investeringar räntabla och att möjliggöra ett bostadsbyggande som leder till ett fullt utnyttjande av dessa anläggningar — givetvis under förutsättning att det finns behov av bostadsbyggande på orten. Utvecklingen för Skaraborgs län beträffande bostadsbyggandet har under de senaste åren varit synnerligen otillfredsställande genom alltför snävt tilltagna låneramar. För år 1969 har länet tilldelats en preliminär bostadskvot på 1800 lägenheter. Detta betraktar länsbostadsnämnden som helt otillfredsställande med utgångspunkt från behovet, och det kan innebära en allvarlig hämning av en väntad god utveckling bland annat för länets näringsliv. Det är då trist att i egenskap av skaraborgare behöva konstatera, att samtidigt som vi för hela landet sätter nytt rekord i bostadsbyggande med över 100000 nya lägenheter under förra året, får vi se vår andel av det totala bostadsbyggandet minska. Nu har länsbostadsnämnden gjort en framställning till Kungl. Maj:t om att under en treårsperiod få pröva ett annat system när det gäller bostadslånemedlens fördelning, och det har vi också tagit upp i de här nämnda motionerna. Man önskar nämligen få bostadslåneramen uttryckt i finansiella termer i stället för i antal lägenheter. Med ett sådant system skulle kommunerna få betydligt större valfrihet att inom tilldelad ram anpassa bostadsbyggandet till de behov som föreligger. Man skulle få ökade möjligheter att producera flera lägenheter av de typer som det på de olika orterna föreligger störst behov av. Man kan även förvänta en annan fördel med detta system, nämligen att man åstadkommer ett ökat intresse från kommunernas sida att medverka till ett rationellt byggande. Detta skulle i sin tur bidra till att hålla byggnadskostnaderna nere, vilket måste betraktas som ytterst angeläget i dagens bostadspolitiska strävanden. Man kanske också kan hoppas på att vi med ett sådant nytt system skulle få bort den ganska makabra situation som flera talare i dag har påtalat, nämligen att vi mitt uppe i vår rådande bostadsbrist faktiskt har många lägenheter i nyproduktionen stående tomma beroende på att hyrorna är så höga att folk med vanliga inkomster inte har råd att flytta in i dessa lägenheter. Detta har i sin tur delvis berott på just det förhållandet att byggherrarna kanske spekulerat i för stora lägenheter i syfte att komma åt så många kvadratmeter som möjligt inom ramen för den tilldelade bostadskvoten. Som alla känner till tar en liten lägenhet lika mycket av bostadskvoten som en stor, och därigenom har vi fått en snedvridning. Statsutskottet framhåller i sin skrivning med anledning av motionerna att Kungl. Maj:t har begärt ett bemyndigande att försöksvis få pröva fördelningen av låneramarna efter lägenhetsyta i stället för efter antal lägenheter. Man anser nämligen att ett sådant system skulle ha vissa fördelar jämfört med en fördelning enligt finansiella termer. Även om vi motionärer hellre hade sett att man använt sig av det av oss och av länsbostadsnämnden i Skaraborgs län rekommenderade systemet, anser vi att utskottets förslag innebär ett betydande steg i rätt riktning, varför vi inte har någon erinran mot förslaget. Jag hoppas att Skaraborgs län blir ett av de län som försöksvis skall få pröva detta system; det var ju länsbostadsnämnden där som var först på plan med att anmäla sitt intresse att pröva något nytt härvidlag. Jag hoppas, herr talman, att Kungl. Maj:t tar välvillig hänsyn till detta förhållande. Jag har inget annat yrkande än bifall till statsutskottets hemställan.

Herr talman! Det regeringsförslag som kammaren nu skall behandla innebär ett ökat ekonomiskt stöd till över 400 000 barnfamiljer. Det ökade familjestödet har formen av nya bostadstilllägg och höjda bidragsförskott och går främst till barnfamiljer i låglönegrupperna, till flerbarnsfamiljer och till ensamstående <barnförsörjare. Reformkostnaden per år är i runt tal 300 miljoner kronor. Jag har fått många bevis på att det i den allmänna opinionen finns en stark förankring för den inriktning av familjestödet, som regeringens reformförslag ger ett uttryck för. Det är också med tillfredsställelse man i dag kan konstatera att regeringsförslaget har tagits emot positivt vid utskottsbehandlingen. När jag nu vill beröra några av de reservationer, som är fogade till utskottsutlåtandet, kan det alltså ske mot bakgrunden av att några motförslag till regeringens <familjepolitiska reform egentligen inte finns från oppositionen. Det är ganska överraskande, ty det är inte många månader sedan vi fick höra, särskilt från folkpartihåll, att regeringens förslag var en stor besvikelse. Men i dag är tydligen folkpartiet med på noterna. Regeringens ställningstagande innebär att vi nu genomför betydande förbättringar för de barnfamiljer där stödbehovet är störst. Vi vill inte uppskjuta avgörandet av en så viktig fråga. Det är väl närmast folkpartiet som har tvekat inför en sådan handlingslinje. ännu sent i höstas — jag hade då en interpellationsdebatt här i första kammaren med herr Dahlén — visade folkpartiet ett svalt intresse för det reformarbete som regeringen då var sysselsatt med. Man ville i stället tala om s.k. »samlade grepp». Det skulle i praktiken ha inneburit ett reformstopp inom familjepolitiken, tills en rad omfattande och svårlösta utredningskomplex hade redovisats och remissbehandlats. Medan regeringen i höstas och denna vår målmedvetet har arbetat fram ett reformförslag, har oppositionen med yviga gester ropat efter de s.k. samlade greppen. Det är därför med spänning som vi har väntat på oppositionens stora utspel om familjepolitiken. Vad blev det av det? Jo, när de borgerliga partierna nu skulle ta sitt stora samlade grepp, så har de inte ens kunnat samla sig kring en gemensam reservation vid <:utskottsbehandlingen. Högern tycker på ett sätt och mitten partierna tycker på ett annat sätt. Det enda som de borgerliga partierna tycks ha kunnat ena sig om är att regeringens reformförslag bör genomföras. Som jag nyss nämnde innebär regeringsförslaget en kostnadsökning med omkring 300 miljoner kronor per år. Jag vill påminna om att familjepolitiska kommittén — där alla tre borgerliga partierna är representerade — konstaterade, att en ökning av det ekonomiska stödet till barnfamiljerna både förutsätter att det skapas statsfinansiellt utrymme för en sådan reform och att den totala konsumtionsökningen hålls inom de ramar som samhällsekonomin medger. En sådan bedömning har kommittén haft att göra enligt utredningsdirektiven. Mot den bakgrunden föreslog denna parlamentariskt sammansatta kommitté en reformkostnad på omkring 300 miljoner kronor, som regeringsförslaget nu också innebär. Men folkpartiet och centerpartiet har därutöver föreslagit en barnbidragshöjning med 100 kronor per år. Det skulle öka statens utgifter med ytterligare 180 miljoner kronor. Det var alltså meningen att de pengarna skulle tas av skattehöjningar, som mittenpartierna har föreslagit men som riksdagen redan har avslagit. Jag känner inte till varifrån mittenpartierna nu tänker skaffa fram 180 miljoner kronor extra, men det kanske vi så småningom får höra något om i denna kammare. I andra kammaren hade man ingenting att andraga på den punkten. Som jag har framhållit i propositionen skulle en höjning av det nuvarande barnbidraget begränsa möjligheterna att ge en kraftig förbättring åt de grupper av barnfamiljer där stödbehovet är störst. Genom den av regeringen föreslagna reformen kan man ge en långt större förstärkning av det ekonomiska familjestödet just till barnfamiljer med lägre inkomster.

När regeringen för en fembarnsfamilj föreslår 320 kronor i månaden i statligt bostadstillägg, skall det egentligen vara 328 kronor i månaden för att uppfylla mittenpartiernas krav. Vad är det då för krav man har ställt upp? Jo, det är ur jämlikhetssynpunkt som denna höjning av stödet till de sämst ställda barnfamiljerna skall göras. De 8 kronorna skall åstadkomma den jämlikhet som dessa familjer skall få. Jag tror att vi har betydligt längre kvar till den jämlikheten. När folkpartiet och centern tror att den kan köpas för 8 kronor, visar det att mittenpartierna saknar kontakt med den verklighet som dessa stora grupper representerar. Eftersom jag nu har fått veta att det bara är andra lagutskottets utlåtande som skall behandlas under denna rubrik, skall jag be att senare få återkomma med en utförligare redovisning av ytierligare synpunkter på de frågor som här föreligger.

Det är en tillfredsställelse för egen del, men det är också en tillfredsställelse för de många barnfamiljers skull, som härigenom får väsentliga förbättringar.

Herr talman! Jag tänkte uteslutande uppehålla mig vid andra lagutskottets utlåtande nr 40, eftersom det är detta vi skall behandla, nämligen om de allmänna barnbidragens höjning. I nästa ärende lär vi väl få avhandla det övriga ekonomiska stödet till barnfamiljerna. Det familjepolitiska programmet kännetecknas — och det tycker jag att vi har fått ett utomordentligt gott bevis för — inte bara av ryckighet och förseningar utan också av en enligt min mening formellt mindre tillfredsställande handläggning i riksdagen. Vi skall nu fatta beslut enligt andra lagutskottets utlåtande om höjda barnbidrag, och i nästa ärende kommer statsutskottets utlåtande som handlar om det ekonomiska stödet åt barnfamiljerna — precis som om inte barnbidragen hörde dit! Till statsutskottet har också remitterats frågan om den samordning över hela linjen av stödet till barnfamiljerna, som vi så många gånger har efterfrågat men som vi fortfarande inte sett någonting av. Detta är väl om något ett bevis för hur splittrad frågan om stödet åt barnfamiljerna är. Nog är det märkligt tafatt av regeringen att vi inte kan få ett samlat grepp om detta problem. Inför valet 1964 avgav regeringen bragelöften om en stor samlande familjepolitisk reform, som man kallade för en familjebalk. Den skulle omfatta skattelättnader, höjda generella barnbidrag, nya vårdbidrag, extra bidrag åt de sämst ställda och åt de ensamstående samt vård av sjuka barn. Detta är en vårdkatalog som måste ha uppväckt starka förväntningar hos barnfamiljerna, i synnerhet barnfamiljer med begränsade inkomster. Hur tänkte sig regeringen — främst familjeministern som handhar detta område — egentligen att förverkliga detta program? Det vore intressant att få veta. Eftersom det direkt utlovades inför 1964 års val, bör väl regeringen ha diskuterat något om denna samordning. Det var väl ändå inte ett prat rätt ut i luften. Man måste väl redan nu ha bildat sig en uppfattning om något system och inte låta det vara rena snömoset. Antalet utredningar i frågan som rör barnfamiljerna kan vi inte klaga på. Fyra stycken kan jag nu erinra mig — familjepolitiska kommittén, skatteberedningen inom finansdepartementet, fa miljeberedningen och serviceutredningen. Nu tillkommer också förskoleutredningen — även den av vital betydelse för barnfamiljerna. Folkpartiet menar inte — och säkert inte heller centern — att allt skall slås ihop under samma hatt. Men vad vi efterlyser är en samordning av de olika utredningarna och resultaten därav — en kartläggning av samtliga behov och hur dessa skall tillgodoses. Ett beslut i en delfråga skall inte gå emot utan tvärtom stödja ett annat beslut. Om man gör punktbeslut finns det risk att de sedan inte kan samordnas. Vi väntar fortfarande på t.ex. skatteutredningens resultat, och det måste bli av väsentlig betydelse för barnfamiljernas ekonomi. Jag skulle än en gång vilja slå fast att vi fortfarande väntar på en familjepolitisk reform. I denna måste ingå höjda barnbidrag, därom råder inte några delade meningar. Vi föreslår därför en så pass rimlig höjning nu, att den inte bör väsentligt påverka ett framtida reformprogram. En höjning med 100 kronor om året är endast ett steg på vägen mot en utjämning av levnadsomkostnaderna mellan barnfamiljer och andra grupper. Utan stödåtgärder blir standardskillnaden mycket stor mellan barnfamiljer och andra. Barnbidragen är orimligt låga med hänsyn till att kostnaderna för barnen växer. Barnbidraget höjdes senast den 1 juli 1965. Sedan dess har priserna stigit, konsumtionsprisindex har stigit med mellan 3,5—6 procent per år, omsen har drabbat barnfamiljerna hårt, skatten tynger mer och mer och hyrorna har — som. vi hört i dag — stigit orimligt mycket. Vi anser nu, att barnfamiljerna måste få någon kompensation för prisstegringar och skattehöjningar. Dessutom bör barnfamiljerna liksom alla andra grupper ha rätt att följa med i standardhöjningen. Att kostnaderna för barn blir högre och högre vet vi alla. Det behöver inte understrykas mer än vad som redan har skett. Vårt förslag om en höjning av barnbidraget med 100 kronor om året per barn fr.o.m., den 1 juli 1968 är bara ett steg i rätt riktning. Vi inbillar oss ingalunda, statsrådet Odhnoff, att en höjning med 100 kronor är slutmålet. Varken folkpartiet eller centerpartiet betraktar den här hundralappen eller de åtta kronorna som statsrådet Odhnoff nämnde, för att enligt hennes mening ge ynkedomen ordentlig relief, som en verklig hjälp åt barnfamiljerna. Denna statsrådets uppfattning är felaktig. Höjningen är bara ett sätt att visa sin goda vilja. Riksdagen ville inte — och det har statsrådet Odhnoff påpekat — anta det förslag som folkpartiet och centern lade fram för att få täckning för de utgifter denna höjning skulle innebära. Det är beklagligt att man inte gjorde det. Men det är väl ändå rimligt att oppositionen arbetar på det sättet när den lägger fram ett alternativ — eller hur anser statsrådet att man skall göra? Måste man inte, om man föreslår en utgift, försöka att samtidigt föreslå antingen en inkomsthöjning eller en besparing för att täcka utgiften? Vårt förslag till skatt på starkspriten avsåg att skaffa fram denna inkomst. Riksdagen ville beklagligtvis inte följa detta förslag. Jag kan inte underlåta att slutligen säga, att det förefaller mig vara en aning överlägset att påstå att folkpartiet och centerpartiet har fjärmat sig från verkligheten.

Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till den reservation som är fogad till andra lagutskottets utlåtande nr 40.
Herr talman! Jag känner mig något oviss om vad vi egentligen diskuterar här, men jag utgår ifrån att vi fortfarande endast debatterar andra lagutskottets utlåtande. Därför skall jag endast uppehålla mig vid detta utlåtande och återkommer senare till det nya bostadsstödet åt barnfamiljerna. Genom ett olycksfall i arbetet finns inte någon representant från centern i denna kammare antecknad under detta utskottsutlåtande och alltså inte heller under reservationen. Vi har, som fru Ruth Hamrin-Thorell här har sagt, även i år återkommit med vårt krav på att de allmänna barnbidragen må höjas. Inom mittenpartierna finner vi det mycket anmärkningsvärt att barnbidragen genom penningvärdets försämring och genom omshöjningar har fått bli så mycket lägre som faktiskt är fallet. Någon höjning har ju inte skett sedan år 1965. Den höjning på 100 kronor, som mittenpartierna nu föreslår innebär inte på något sätt en standardhöjning för föräldrarna utan bara ett återställande av barnbidraget i sitt gamla värde. Andra sociala förmåner, t.ex. pensionerna, är indexreglerade och blir då automatiskt höjda, vilket är ett system som jag finner vara riktigt, men barnbidragen innefattas inte i denna klausul. Det anses väl att alla grupper skall ha en skälig del av standardhöjningen, men barnfamiljerna skall av någon underlig anledning stå i strykklass och får inte någon kompensation vare sig för penningvärdeförsämring eller för någon del av den allmänna standardhöjningen. Med tanke på den familjepolitiska reform som väl ändå måste komma någon gång — vi har ju väntat så länge nu — nöjer vi oss inom mittenpartierna med att yrka på en höjning av barnbidraget med 100 kronor, alltså endast ett återställande till dess gamla värde. Jag yrkar, herr talman, bifall till reservationen vid andra lagutskottets utlåtande nr 40.

Herr talman! Vad som föranledde mig att begära ordet var närmast mittenpartiernas reservation i andra lagutskottets utlåtande nr 40. Fru Hamrin-Thorell anmärkte nyss på ärendets rent formella behandling. När det gäller barnbidraget finns det dock en lagtext. Därför måste ärendet hänvisas till ett lagutskott, medan anslag ju skall anvisas via statsutskottet. Jag tror inte att vi kommer förbi att det måste bli skilda utlåtanden, även om det rent formellt i riksdagen skulle vara lättare att ha ärendet samlat i ett utlåtande. Vi vet alla att denna fråga har varit föremål för mycket ingående diskussion och utredning i familjepolitiska kommittén. Kommittén hade en ärlig strävan att försöka få ett differentierat stöd åt barnfamiljerna — differentierat med hänsyn till inkomst och med hänsyn till familjeförhållanden i Övrigt. Det var dock omöjligt, skulle jag vilja säga, för familjepolitiska kommittén med de anslag som den hade till förfogande att åstadkomma ett sådant förslag. När förslaget kom ut på remiss visade det sig att det i praktiken var omöjligt att genomföra. En del som redan hade allmänna barnbidrag skulle få en reducering och skulle t.o.m. kunna förlora hela det allmänna barnbidraget. Då upprättades en ny PM, som skickades ut på remiss, och nu har vi detta förslag i propositionen. Alla vet dock hur det står till när det gäller det ekonomiska läget. Har man begränsade resurser, så måste man fråga sig hur man skall kunna använda dem på bästa sätt. Det har varit statsrådet Odhnoffs uppgift att med de pengar som står till förfogande göra det bästa möjliga. Jag tycker att förslaget innebär en riktig avvägning. Bidragsförskottet har betydelse närmast för de splittrade familjerna, där modern kanske i de flesta fall har att svara för både vården och försörjningen. Dessa familjer får genom bidragsförskotten ett ökat stöd. Samtidigt får de enligt statsutskottets förslag i nästa utlåtande på föredragningslistan — ett ekonomiskt stöd via bostaden, det familjepolitiska bostadsstödet. Naturligtvis kan detaljfrågor diskuteras, men vi är i alla fall ense om att hjälpa de sämst ställda familjerna som har det svårast i olika hänseenden. Pengarna blir självfallet drygare i och med att hjälpen koncentreras på det sättet. Ingen har väl i och för sig någonting emot en höjning av det allmänna barnbidraget med en hundralapp, om det funnes resurser till den höjningen. Men då skulle inte bära de sämst ställda utan också de välsituerade få hundralappen. Genom det nu föreslagna tillvägagångssättet hjälper man dem som mest behöver hjälp. Man ' har föredragit differentierade reformer framför generella åtgärder. Låt mig bara ta ett exempel för att visa hur det kan te sig i verkligheten. En ensamstående, kanske frånskild mor med ett barn får det allmänna barnbidraget på 900 kronor. Den frånskilde maken eller barnets fader betalar kanske inte understöd — då får hon bidragsförskott med 30 procent av basbeloppet, 1740 kronor. Med bostadsstödet på 720 kronor kan alltså denna moder få 3 360 kronor. Detta är ett praktiskt exempel som visar hur man genom de ifrågavarande åtgärderna verkligen dirigerar över resurserna till de mest behövande. Jag skall inte uppehålla tiden längre utan vill med det anförda yrka bifall till andra lagutskottets utlåtande.

Herr talman! Fru Hamrin-Thorell efterlyser »det samlade greppet». Ja, vad är det för ett samlat grepp vi skall ha? är det familjerätt, familjebeskattning, familjebostäder och familjestöd av alla sorter som vi skall baka ibop i en kaka? Skall vi införa ett reformstopp medan allt detta bakas ihop? Kan vi verk ligen stå till svars inför 415 000 familjer med att säga: »Vi väntar på det samlade greppet, så de pengar som annars kunde beviljas nu lämnar vi inte ut»? Jag anser inte att man kan stå till svars inför barnfamiljerna med ett sådant resonemansg. Det är den obotfärdiges förhinder. Antingen vill man göra någonting eller också vill man det inte. Att detta skulle vara sista steget på reformvägen har väl ändå ingen påstått. Däremot tycks avsikten med det samlade greppet vara att man sedan inte skulle behöva göra någonting. Vi ser det föreliggande förslaget som ett led i en lång rad av reformer till barnfamiljernas bästa som vi hållit på att genomföra och som vi kommer att fortsätta att genomföra. Mittenpartiernas förslag om höjning av barnbidraget skulle, vid bifall till reservationen på denna punkt, kosta 180 miljoner kronor. De måste betalas, och det kan man ju inte göra med några låtsaspengar. Folkpartiets förslag till täckning av utgifterna är värt all heder, men vi har ju sett att riksdagen inte godtog detta förslag. Man fick avslag av riksdagen på sitt förslag om skattehöjningar. Nå, vill man ändå driva förslaget om en höjning av barnbidraget får man väl komma tillbaka och lägga fram något annat förslag till skattehöjningar, om det nu är så att man vill lägga ökade utgifter på staten. Så måste ju regeringen göra. Antag att regeringen lägger fram ett skatteförslag som inte skulle godtas av riksdagen, inte kan regeringen då komma igen med ett förslag till utgiftshöjningar och påstå att om bara riksdagen hade antagit skatteförslaget så hade vi haft pengar att betala utgifterna med. Nej, så kan det inte gå till, och det tror jag är uppenbart för samtliga närvarande. Fru Olsson talar så varmt för automatiska höjningar av pensionerna och menar att barnfamiljerna oförtjänt har kommit i strykklass. Nu är det ju faktiskt så att om barnbidragen hade va rit indexreglerade på samma sätt som folkpensionerna, hade barnbidragen nu utbetalats med 650 kronor om året. Nu får barnfamiljerna 900 kronor om året. Vi har inte haft någon indexreglering av barnbidragen, men ökningen av dem har varit kraftigare än om de hade varit indexreglerade. Mycket talar emellertid för att man skall ha någon form av värdebeständighet för barnbidragen, och jag kan meddela att familjepolitiska kommittén redan har börjat att diskutera frågan om värdesäkring av barnbidragen. Det har efterlysts en familjepolitisk målsättning, och det har sagts att regeringen inte har tagit hänsyn till en lång rad frågor som är angelägna när det gäller barnfamiljerna. Jag vill med anledning av detta läsa upp ett stycke ur proposition 42 i år, där det sägs följande: »När det gäller det direkta ekonomiska stödet åt barnfamiljer bör man enligt min mening prioritera en kraftig förstärkning av stödet till de grupper av barnfamiljer som kommittéförslaget tar sikte på. Den i olika sammanhang aktualiserade frågan om ett vårdbidrag för barnfamiljer har i motsats till det nu aktuella kommittéförslaget ett direkt samband med = familjebeskattningens framtida utformning. Familjepolitiska kommittén har för avsikt att behandla vårdbidragsfrågan när familjeskatteberedningen har slutfört sitt pågående utredningsarbete. Barnens vård och tillsyn är inte minst en fråga om en utbyggd samhällsservice för barntillsyn i olika former. På detta område har en snabb utbyggnad nu kommit i gång. För att kunna förverkliga kommunernas omfattande utbyggnadsplaner har i årets statsverksproposition föreslagits ytterligare ökade anslag till barnstugor. I årets statsverksproposition har också lagts fram förslag i syfte att få till stånd en ökad verksamhet med kommunalt organiserade familjedaghem parallellt med en snabb utbyggnad av barnstugorna.»>

Herr talman! Statsrådet Odhnoff har en något egendomlig uppfattning om hur vi i ett oppositionsparti måste arbeta när vi skall lägga fram vårt alternativ till statsverkspropositionen. Vi måste arbeta på det sättet att vi noggrant studerar den och ser vilka andra förslag vi har. Sedan lägger vi fram dessa förslag och pekar på möjligheterna till nya inkomster eller besparingar. Någon gång kan man också tänka sig en ökad upplåning, som vi från centern har föreslagit i år. Om sedan ärendenas gång här i riksdagen blir sådan att våra förslag till ökade intäkter blir avslagna innan vi får upp ett ärende till behandling — t.ex. barnbidragen som i dag — skulle det enligt statsrådet Odhnoff gå till så att vi på oppositionens sida skulle ta tillbaka våra krav. Så kan vi helt enkelt inte arbeta, och jag tror inte att statsrådet, om hon vore i oppositionsställning, skulle finna sig i att arbeta så. Vi måste föra fram våra förslag till slutet, och vi har också vid riksdagens början föreslagit anvisning av medel till dem. Statsrådet säger att om vi endast hade haft barnbidragen indexreglerade, skulle vi ha haft lägre barnbidrag än vi har i dag. När jag talade om att vi skulle återställa dem till deras gamla värde utgick jag från den senaste höjningen 1965. Det är väl alldeles orealistiskt att tänka sig att vi från barnbidragens införande 1948 endast skulle höja dem med vad som motsvarar penningvärdets fall. Det är väl ändå rimligt att barnfamiljerna — vilket också skett — fått del av den allmänna standardhöjningen. Statsrådet säger också att vi inte kan ha ett reformstopp, att vi måste göra någonting under tiden tills dess alla utredningar blir klara, att vi inte kan stå till svars med någonting annat. Man kunde väl påskynda utredningarna och någon gång få ett samlat grepp och inte bara hålla på med att lappa och laga som vi gör. Jag tycker att det är detta som det är litet svårt att stå till svars för, liksom det är svårt att stå till svars för att inte höja de allmänna barnbidragen när de blivit så urholkade som de nu är. Vad är barnbidragen egentligen? Det har för mig alltid framstått att de skall vara utjämnande mellan familjer som har barn och familjer i samma ekonomiska situation som inte har barn.
Herr talman! Jag vill anknyta till vad fru Olsson sade om statsrådet Odhnoffs påstående att vi skulle vilja ha ett reformstopp medan vi väntade på — jag medger att det verkar lite tjatigt — ett samlat grepp. Men den samordningen skall göras av familjeministern och regeringen, och det är inte vi som skall lägga fram förslag till denna samordning. Jag vill rekommendera läsning av de partimotioner som vi lagt fram år ut och år in. De innehåller mycket av samordning. Det är utrikesminister Nilssons förslag och inte mitt, att man i en familjebalk skulle samla dels skattelättnader för barnfamiljerna, dels höjda barnbidrag, dels en form av vårdbidrag, dels extra bidrag åt de sämst ställda ensamstående och dels vård av sjuka barn. Det är ingen dålig katalog. Han anförde ordagrant detta inför valet 1964 i partiledardebatten i TV, och det är inte godtyckligt nedtecknat av mig. Vi har nu i minst fyra år väntat på åtminstone en upplysning om, hur man tänker sig dessa olika stödåtgärder samordnade i vad jag mycket gärna skulle vilja kalla en familjebalk. Regeringen har väl ändå funderat på detta? Det är självfallet att man inte skall ha reformstopp, men de delbeslut vi fattar måste väl ändå vara så avpassade att de inte strider mot varandra, så att de sammantagna inte blir ett verkligt stöd i väl avpassade former för barnfamiljerna. Vårdbidragen, barnbidragen och bostadsbidragen måste samordnas för att bli verkligt effektiva, så att de liksom balanserar emot varandra. När vårdbidraget inte behövs längre, är det barnbidraget som skall ökas för att täcka den ökade konsumtion som uppkommer för barnen. Det är många sådana avvägningar som man måste göra för att komma fram till det verkligt effektiva stöd åt barnfamiljerna som vi önskar. Därför är det inte så mycket att ironisera över vår fråga efter en samordning av ett program över hela fältet.
Herr talman! Fru Olsson har tagit upp hur oppositionen skall arbeta. Jag har kanske svårt att ge henne några direkta råd på den punkten. Jag kan bara säga att om riksdagen inte bifaller ett regeringsförslag, kan regeringen ju inte sedan säga att man hade tänkt att genomföra det. Man får försöka fundera fram någonting nytt och försöka skaffa de medel som man kan behöva.

Att jag gjorde en jämförelse med barnbidragen och därvid utgick från 1947 års värde berodde på att fru Olsson var den som började prisa att vi indexreglerar pensionerna, med utgångspunkt från 1947. Att barnbidraget skall uppfattas som en utjämning mellan barnfamiljer och barnlösa vill jag gärna hålla med om, men det är inte den enda utjämning mellan barnfamiljer och barnlösa som vi gör. Jag har här räknat upp andra saker, och jag har i synnerhet uppehållit mig vid barntillsynen. Det är också en form av utjämning och ett stöd till barnfamiljerna som dessa kräver och som de upplever såsom mer och mer väsentligt. Fru Hamrin-Thorell är inne på på sin samordning och väntar på det samlade greppet. Det är väl ingenting mot vad vi har väntat på att oppositionen skulle försöka åstadkomma ett samlat grepp, t.ex. i sina motioner och sina reservationer.

Herr talman! Familjepolitiska kommittén har för avsikt att i sitt nästa betänkande ta upp frågan om indexreglering av barnbidragen. Den frågan finns ju inte heller med i reservationen, Likadant är förhållandet när det gäller vårdbidragen. Man avvaktar familjebeskattningsberedningens betänkande. Jag tror inte att man kan rycka loss denna fråga, utan man bör komma ihåg att när de allmänna barnbidragen infördes för ett tjugutal år sedan skedde det till priset av att barnavdragen slopades i beskattningen. Det finns alltså ett samband i beskattningshänseende. Jag tror att det är riktigt att man avvaktar familjebeskattningsberedningens = förslag innan man tar upp frågan om hur det skall bli i fortsättningen för barnfamiljerna. Vad indexregleringen beträffar så är det klart att hur man än gör en indexreglering så blir det en eftersläpning. Vad statsrådet fru Odhnoff här påpekade var att när barnbidragen utbetalades första gången var de 290 kronor, och 1965 var de 900 kronor. Om man tar detta som utgångspunkt, då har det inte skett någon försämring i och för sig. Men det är klart att denna fråga bör behandlas i det sammanhang som familjepolitiska kommittén förut satt, och när kommittén inom kort framlagt sitt förslag kommer det tillbaka till riksdagen. Jag tror också att man på samma sätt får avvakta familjebeskattningsberedningens förslag.

Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse att herr Dahlberg medger att en samordning bör ske, och jag hoppas att familjeministern också noterar detta. Det grymmaste som skulle kunna ske för mittenpartierna i dag skulle vara om man skulle bifalla våra motioner, sade statsrådet Odhnoff. Nej, jag kan försäkra att det inte skulle vara grymt på något sätt. Men det är grymt mot barnfamiljerna om vi inte bifaller motionerna i dag. Statsrådet kom åter in på frågan om indexregleringen av barnbidragen och pensionerna. Pensionerna är ju indexreglerade, men vi har fått mera höjning av folkpensionen än vad indexregleringen motiverar. Pensionärerna har helt naturligt även fått standardhöjning. Jag tycker att vi borde ha både standardhöjning och indexreglerade barnbidrag. Om dessa vore indexreglerade, skulle vi slippa ifrån de småhöjningar som vi måste motionera om varje år. Då skulle de ske automatiskt. Barnfamiljerna skulle inte komma så mycket efter och förlora så mycket pengar.. Vad sedan gäller vårt alternativ till regeringens budget skulle det verkligen vara intressant att veta hur socialdemokraterna skulle handla i oppositionsställning. Skulle de inte tilllämpa samma metod som vi gör? Det skall bli intressant att se den dag då vi kan få bevis på detta.

Herr talman! Ja, fru Olsson, vore det inte allra grymmast mot barnfamiljerna att höja barnbidragen och sedan inte ha pengar att betala med? Standardhöjning, ja, men det är ju detta som har skett. Standardhöjningen är just skillnaden mellan 650 och 900 kronor. Fru Hamrin-Thorell, det är inte lätt att svara ja eller nej på en fråga från folkpartiet.

Herr talman! Här har vid några tillfällen åberopats familjepolitiska kommittens ställningstagande. Eftersom jag råkar vara den ende ledamoten i kammaren av nämnda kommitté har jag dristat mig att ta till orda trots förestående riksbanksjubileum och annat. Herr Werner har nu hamnat i mittenpartiernas sällskap, och om detta är väl inte mycket att säga. Men när nu stödbehovet diskuteras i ett läge som i reservationerna i statsutskottsutlåtande 101 — som snart skall behandlas av alla betecknas som ekonomiskt mycket ansträngt, då bör man ju verkligen fråga: Var skall man sätta in resurserna? Hur skall man betrakta barnbidraget i dag? Påståendena att man alltid skall jämföra förändringar i ett icke indexreglerat system med hur det var när förändring senast genomfördes är inte hållbara. Därför faller bl.a. fru Olssons upprepade påståenden att man i dag skall jämföra barnbidraget med vad det var år 1965, när höjningen då och tidigare, som herr Dahlberg och statsrådet Odhnoff har sagt, i realvärde låg högt över det ursprungliga beloppet. En höjning av barnbidraget i dag — det är det jag egentligen vill säga — med t.ex. 100 kronor vore, om jag förstod fru Olsson rätt, en liten summa — 180 miljoner kronor — för statskassan. Det skulle vara grymt, sade hon också, mot barnfamiljerna att inte fatta beslut i enlighet med mittenpartiernas förslag. Ja, är det det?

Det är inte ett särskilt drag av utjämnande i den politiken. Detta är också ett av motiven till att man har all anledning att ställa sig bakom det förslag som har lagts fram om en hårdare satsning och stöd till de barnfamiljer som har de lägsta inkomsterna. Det vill jag gärna ha sagt i denna debatt eftersom det kanske, om det skulle sägas i nästa ärende, blir litet malplacerat.

Herr talman! Inom centern finner vi det vara mycket otillfredsställande att förslag till en genomgripande reform av samhällets familjepolitiska åtgärder inte har förelagts årets riksdag. Vi har ju nyss behandlat frågan om barnbidragen, som vi från centern föreslagit skulle höjas. När vi redan förra året föreslog detta, sades det från socialdemokratiskt håll att vi bara skulle lugna oss till i år. Då skulle det komma förslag om en grundlig reform. Då skulle inte bara de direkta barnbidragen tas upp utan även andra frågor, ty år 1968 skulle utredningarna verkligen vara färdiga. Vi har i dag redan talat om en utredning som inte är klar, nämligen familjebeskattningsutredningen, och det är att beklaga. Man ser här konsekvenserna av att splittra utredningsarbetet på för många utredningar när uppdraget såsom i detta fall kunde ha varit samlat på en utredning. Nu har det såvitt vi kan förstå inte ens skett någon samordning. Den familjepolitiska kommittén presenterade ju förra hösten ett förslag som det i dag inte är mycket kvar av. Det var naturligtvis alldeles omöjligt att skriva en proposition på detta förslag, så sönderskjutet som det blev i remissinstanserna. Jag skall villigt erkänna att jag inte är ledsen över att det förslaget hamnade under bordet. De allmänna barnbidragen bör vara lika för alla barn och, som jag sade förut, verka utjämnande mellan personer som har barn och dem som inte har barn i samma inkomstläge. Jag anser att detta fortfarande bör vara inriktningen i fråga om barnbidragen och att dessa inte som kommittén föreslog skall bli inkomstgraderade. Beträffande vårt beskattningssystem är det mycket angeläget och brådskande att vi får ett system som inte tar hänsyn till civilstånd "utan är fullständigt neutralt. Det är för mig främmande att ge något av barnstödet i form av skatteavdrag — ett system som gynnar de högre inkomsttagarna. Jag upprepar därför ännu en gång: lika stora barnbidrag för alla barn! Men så länge vi inte har råd att ge föräldrarna ett barnbidrag som något så när täcker de verkliga barnkostnaderna, måste vi ge särskilda tillägg till föräldrar med lägre inkomster, och det är också ett krav som under ett flertal år har framförts från centerns sida.

Det finns också en hake i detta, vilken är borttagen i det nya förslaget, och det är att om familjen växer kan bidraget helt utebli därför att bostaden då är för liten. Flera barn innebär ju alltid högre kostnader och därför även större behov av samhällets stöd, men med nuvarande regler kan det helt utebli. Men föredragande statsrådet har bara gått halva vägen när det gäller att göra det särskilda bidraget konsumtionsneutralt. Ett grundbelopp är inte förknippat med bostadskrav, men däremot en andra del där hänsyn tas till rumsantal och utrustningsstandard. Alla anser att barnfamiljerna skall ha en bra bostad. Det är vi så ense om att vi inte ens behöver diskutera det. Jag är också övertygad om att barnfamiljerna själva gör allt för att få tag på en rymlig och bra bostad, och därför har jag svårt att förstå anknytningen. Jag tycker med andra ord att det snart kan vara på tiden att myndigförklara föräldrarna och att riksdagen i dag uttalar sig för ett konsumtionsneutralt stöd åt barnfamiljerna i framtiden. När det gäller det bostadsanknutna tillägget finns det krav på utrymmesstandard. Vi känner alla till situationen på bostadsmarknaden. Trots att vi bygger mycket har vi inte tillräckligt med bostäder som är av god kvalitet och tillräckligt stora. På en del orter kan det vara alldeles omöjligt att skaffa en nog stor bostad. Det kanske finns sådan på en annan ort, men vi måste väl anse det orealistiskt att familjen skall flytta från den ort där man har sin dagliga gärning. Motionärerna och vi reservanter anser därför att om det kan styrkas att föräldrarna sökt större bostad men det är omöjligt att få någon, bör man göra ett undantag beträffande regeln om utrymmesstandarden. När man läser utskottets skrivning får man en känsla av att majoriteten ej läst motionen. Utskottet talar endast om de situationer som i dag kan uppstå med nuvarande familjebostadsbidrag när familjen växer och därför blir trångbodd eller när familjen tillfälligtvis har äldre släktingar boende hos sig. I sådana fall skall myndigheterna nu kunna göra undantag, och det är en klar förbättring. Men det är inte dessa familjer motionärerna talar om. Vi talar om alla de familjer som i ingångsskedet har för liten bostad och som inte, trots ivriga försök, kan skaffa någon större. Varför kan de inte göra det? Jo, därför att vi politiker inte har lyckats lösa om inte bostadskrisen så i varje fall den svåra bostadssituationen. Därför tycker vi reservanter att man inte får vara hur cynisk som helst mot barnfamiljerna. Har vi inte lyckats skaffa dem en bostad skall vi väl inte dessutom ta ifrån dem det särskilda tillägget. Till familjer med särskilt små inkomster föreslår vi att det skall utgå ett extra tillägg om 100 kronor. Vi är medvetna om att beloppet är blygsamt — och det har statsrådet Odhnoff också påpekat i dag — men jag vill påminna om att det här rör sig om människor för vilka varje tillskott, hur litet det än är, har stort värde. Statsrådet Odhnoff sade att detta var en liten bit på vägen till jämlikhet, men det är dock en större bit än vad statsrådet själv har föreslagit. Inte minst för en ensam förälder kan den extra hundralappen vara särskilt välkommen. Vi har alltid från vårt håll arbetat för att försöka ge litet extra hjälp till människor med verkligt låga inkomster. Vi lyckades också få till stånd ett extra tillägg i familjebostadsbidraget till de lägsta inkomsttagarna, vilket förresten beslutades vid en ge mensam omröstning en majdag för några år sedan. Vi anser det extra tillägget lika motiverat i dag som vi gjorde den dagen. I propositionen föreslås också ett helt nytt, kommunalt bostadstillägg, om hyreskostnaden är särskilt hög. Kommunen skulle i detta fall få statligt bidrag med 50 procent. Man måste beklaga kostnadsutvecklingen på bostadsmarknaden, när det nu anses att det behövs speciella bidrag på grund av höga hyreskostnader. Kostnaden för kommunerna skulle under det första året bli 10 miljoner kronor, en summa som väl kommunerna borde kunna gå i land med. Vi anser dock att det från principiell synpunkt är fel att kommunerna skall bidra till barnstödet. Det har varit och bör även i fortsättningen vara en statens angelägenhet. Vi ser förslaget som en inkörsport för ökade kostnader för kommunerna. Vi är alltför vana vid statens övervältring av kostnader på kommunerna. Det är i dag mycket betungande för många kommuner med t.ex. de kommunala bostadstilläggen för pensionärer, och vi vill inte att kommunerna skall hamna i samma situation när det gäller barnstödet. Det finns också en risk för barnfamiljerna ati olika kommuner beslutar tilldela olika stora bidrag. Vi finner det dock motiverat att detta bidrag i nuvarande hyressituation utgår till föräldrar med låg inkomst och hög hyra, men det bör i sin helhet finansieras av staten.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

Herr talman! Statsrådet Odhnoff — tyvärr har hon lämnat kammaren nu — uttalade i sitt första anförande förvåning och samtidigt tillfredsställelse över att regeringsförslaget, i vad det avser de olika stödåtgärder som vi här diskuterar, i stort sett har godtagits av utskottet. Men samtidigt förefaller hon också till min överraskning och till min bedrövelse vara ganska grälsjuk. Jag hade nämligen inbillat mig att vi skulle kunna diskutera de ärenden som ligger på riksdagens bord utan alla de partipolitiska utvikningar som statsrådet Odhnoff gav sig in på och som statsrådet tydligen anser det nödvändigt att debattera i detta sammanhang.

En omläggning av stödet i denna riktning bör ske, så snart bostadsmarknaden har normaliserats på ett sådant sätt att det blir möjligt och ekonomiska resurser för en sådan reform föreligger. Såsom tidigare har påpekats här arbetar för närvarande olika utredningar för att konstruera lösningar av skilda familjepolitiska problem. Jag vill nu också allvarligt beklaga att det inte har varit möjligt att åstadkomma en sådan samordning av dessa olika utredningar att ett samlat familjepolitiskt program har kunnat presenteras för riksdagen. Risken är nu såsom alltid när delreformer skall beslutas att goda och samlande lösningar försvåras. Vi har i dagsläget inte velat motsätta oss en partiell reform i huvudsak enligt de riktlinjer som propositionen anvisar, men vi finner det angeläget att betona att pågående utredningar bör påskyndas och samordnas på ett sådant sätt att förslag om en mera definitiv lösning av de familjepolitiska frågorna snarast kan läg gas fram. Vi har i reservation 1 b till detta utskottsutlåtande närmare utvecklat dessa synpunkter, och jag ber att få yrka bifall till denna reservation. Även om vi, som jag tidigare har antytt, i huvudsak ansluter oss till propositionens förslag, har vi ändå i särskilda reservationer anmält avvikande meningar beträffande vissa detaljer. Det gäller bl.a. frågan om viss utrymmesstandard och de villkor som gäller för det bostadsanknutna tillägget. Vi är medvetna om att det med hänsyn till det rådande läget på bostadsmarknaden är nödvändigt att under en övergångstid behålla kanske en viss bostadsanknytning när det gäller detta stöd. Men vi anser samtidigt att villkoren bör kunna modifieras så att barnfamiljer, som bevisligen har försökt att få mmen som inte har kunnat skaffa en större bostad, ändå skall kunna komma i åtnjutande av det stöd som skulle ha utgått, om de föreskrivna villkoren hade kunnat uppfyllas. Det är möjligt att invändningar av praktisk art kan resas mot detta förslag, men jag tror ändå att man med någorlunda fasta regler och en viss restriktivitet i tillämpningen bör kunna i huvudsak eliminera de olägenheter som: i 'detta avseende skulle kunna befaras.

Vi anser det klart otillfredsställande att stödet till barnfamiljerna med låga inkomster skall vara förenat med krav på innehav av en bostad som de inte haft möjlighet att anskaffa. Denna fråga behandlas i reservation 2. I reservation 4 föreslår vi ett särskilt. statligt bostadstillägg på 100 kro nör per år till: familjer med en statlig beskattningsbar inkomst understigande 6 100 kronor. Sannolikt kommer den invändningen att göras — den har ju redan gjorts — att en ökning av bidraget med 100 kronor egentligen inte har någon större betydelse. Jag noterade att statsrådet Odhnoff avhånade förslaget med det retoriska konstaterandet att mittenpartierna vill köpa jämlikhet för § kronor i månaden. Gentemot denna argumentering kan sägas — fru Olsson har redan gjort det — att även en relativt blygsam förbättring har betydelse för denna kategori av inkomsttagare. Ett särskilt bidrag av den här arten skulle också med lätthet kunna fogas in i bidragssystemet; det skulle inte vålla några nämnvärda administrativa svårigheter. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till reservationerna 1 b, 2, 4, 7 och 8 a.

Herr talman! Det råder full samstämmighet mellan alla partier om att barnfamiljerna bör få ökat stöd. Det finns då inte någon anledning att här närmare motivera den uppfattningen. Motiveringen kan ju uttryckas på många olika sätt — det gäller ett rättvisekrav, en omfördelning av livsinkomsten enligt ett visst system, osv. — men om detta är alla överens. Däremot är man inte lika överens om hur stödet åt barnfamiljerna bör utformas. Jag tycker nog att statsrådet Odhnoff hade en litet egendomlig syn på hur oppositionspartierna ställde sig till hennes förslag. Vi anser att den reform, som föreslås i proposition nr 42, inte är den stora familjepolitiska reform som utlovats och som man väntar på. Enligt vår mening har inte bara frågan om vårdbidraget ett direkt samband med familjebeskattningens utformning även det konsumtionsstöd med särskild inriktning på bostadskostnaderna som behandlas i propositionen anser "vi ha ett samband med familjebeskattningen. Enligt vår mening kan ett väl fungerande system för: familjestöd inte utformas utan att början görs med att skapa skatterättvisa för barnfamiljerna, dvs. att man vid beskattningen tar hänsyn till antalet barn inom familjen. Den eftersträvansvärda utjämningen mellan barnfamiljer och barnlösa respektive mellan familjer med olika antal barn men i samma inkomstläge — man kan kalla detta en horisontell utjämning — är huvudsakligen en skattefråga. Det vill säga att den bör ske med användande av barnavdrag osv. Det gäller också frågan om kompensation för vård och tillsyn av barn under föräldrarnas förvärvsarbete. Kontantbidragens främsta uppgift bör vara en utjämning till förmån för familjer med låga inkomster och/eller många barn. Deras huvuduppgift är vad man skulle kunna kalla en vertikal utjämning. Enligt vår mening är det därför att beklaga, att familjeskatteberedningen inte hunnit avsluta sitt arbete i tid för att möjliggöra ett samlat reformförslag, innefattande såväl familjebeskattningen som kontantstödet till barnfamiljerna. Den nu föreslagna reformen är bara en delreform, och den måste betraktas som ett provisorium i avvaktan på den allsidiga familjepolitiska reform som bör utarbetas när familjeskatteberedningen framlagt sitt förslag och när familjepolitiska kommittén hunnit fullgöra återstoden av sitt uppdrag. | " Dessa synpunkter ligger bakom vårt yrkande i reservation 1 a, till vilken jag härmed ber att få yrka bifall. Vi är emellertid medvetna om behovet att snabbt åstadkomma en förbättring för framför allt de barnfamiljer som kommit i ett svårt läge genom den fortskridande urhölkningen av familjebostadsbidragen, och vi vill därför inte motsätta oss att förslaget, trots att vi anser att det har en del brister, nu skall antas. Men, som sagt, det sker under ett uttryckligt angivande av att det är ett provisorium. Vi tycker i detta läge att man inte skall göra några förändringar i det föreliggande förslaget. Det blir ytterligare lappverk. Det betyder att vi inte har anslutit oss till övriga reservationer. Vad särskilt beträffar reservationerna 3 och 5 vill vi framhålla beträffande den förra att propositionen innehåller en' viss uppmjukning i fråga om kravet på utrustningsstandard, som vi anser både berättigad och lämplig. I fråga om reservation 5, som gäller utbetalningen, vill vi framhålla att förslaget i denna medför å ena sidan betydande administrativa komplikationer — såsom närmare har blivit klargjort på s. 11 i utskottets utlåtande — å andra sidan också medför ett ökat anslagsbehov av 45 miljoner kronor. Vi yrkar i båda dessa avseenden bifall till utskottets förslag. Det i propositionen framlagda förslaget skiljer sig avsevärt från det förslag som familjepolitiska kommittén lade fram. Jag vill peka på tre olika skillnader. Kommittén föreslog att stödet skulle relativt sett bli större ju större antal barn som finns i familjerna, dvs. bidraget per barn skulle öka med barnantalet. Vi tycker att den synpunkten är riktig.

Beredningen konstaterade sålunda att det ekonomiska läget för barnfamiljer förvärras med varje ytterligare barn, Familjeberedningen ansåg att familjer med tre eller flera barn borde erhålla ett familjetillägg som differentieras efter barnantal med ökande belopp i förhållande till barnantal. Också familjepolitiska kommit tén, under ordförandeskap av statssekreterare Åström, kom till uppfattningen att det ekonomiska familjestödet bör, per barn räknat, öka med antalet barn i familjen. Det alldeles övervägande antalet remissinstanser delade såvitt jag kan förstå den uppfattningen. Det förslag som framlades av kommittén och som utförligt refereras i propositionen var utformat så, att denna effekt blev väl tillgodosedd. I propositionen har detta i mycket mindre grad blivit fallet. Där föreslås ett mindre tilläggsbidrag per barn för varje månad. Det förslag som familjepolitiska kommittén lade fram syftade i hög grad till att undvika besvärande marginaleffekter när bidraget minskar i samband med stigande inkomster. Föredragande statsrådet medger att denna marginaleffekt — som betingas av bidragsminskning samtidigt med skatteökning i vissa inkomstlägen, som dock i dagens situation och med vårt urholkade penningvärde inte gäller så särskilt höga inkomstlägen — kan uppgå till betydligt över 60 procent. Det maximala talet finns inte angivet, men föredragande statsrådet säger att det går därutöver. Hon säger också att det gäller ett litet antal familjer — vilket jag anser vara en tröst för ett tigerhjärta — och att det därför spelar mindre roll. Jag har inte heller tillgång till någon beräkning som kan säga hur stor marginaleffekten är i dessa lägen, men den innebär en avigsida som man bör försöka komma till rätta med. Familjepolitiska kommittén hade i viss mån lyckats göra det. För det tredje beräknades bidragets storlek av familjepolitiska kommittén mot bakgrund av aktuella inkomstsiffror, utgående från föräldrarnas sjukpenningklassförsäkring med en senare justering i samband med taxeringen efter bidragsåret. Enligt propositionens förslag skall bidragsbeloppet beräknas mot den inkomst som förelåg två år före bidragsåret. Exemplet i propositionen anger att 1969 års bidrag skall be räknas på 1967 års inkomster, för vilka man deklarerar 1968. Jag skall villigt erkänna att socialpolitiska kommittén nått sitt syfte i de båda senaste avseendena genom en konstruktion av bidragen som var ganska tillkrånglad, vilket inte hindrar att den i sig innehöll riktiga principer. När man gör om stödet för barnfamiljerna på det sätt som vi önskar, bör man försöka komma till. rätta med dessa problem på ett enklare sätt än den familjepolitiska kommittén föreslog, om det kan visa sig vara möjligt. Familjepolitiska kommittén ville myndigförklara barnfamiljerna så till vida att bidraget skulle vara ett allmänt konsumtionsstöd utan anknytning till vissa krav på bostadens standard. Fru Olsson sade också nyss att bidraget enligt hennes uppfattning skulle utformas så. Föredragande statsrådet har gått ett steg på vägen i denna riktning.

Det nya inslag i bidragssystemet, som innebär en helt ny princip för kostnadsfördelningen mellan stat och kommun, förefaller föga välgrundat. Det gäller ju en så liten summa i »den stora konkursen», nämligen 10 miljoner — en ringa del av det totala belopp som hela stödet kostar. Det förefaller onödigt, och det kommer sannolikt också att i vissa avseenden bli administrativt besvärligt. Det kan ändå ligga någonting i att kommunerna, som ju är ansvariga för bostadsförsörjningen, härigenom stimuleras till att hålla bostadskostnaderna nere. Vi har i varje fall i enlighet med den princip som jag in ledningsvis antydde inte velat föreslå någon ändring på förhållandena nu. Inför den totala översyn av stödet till barnfamiljerna som vi anser nödvändig när familjeskatteberedningen är färdig med sitt förslag, bör man noga ha följt effekten av det system som man nu har satt i gång med. Det hittills utgående familjebostadsbidraget har ju länge varit föremål för kritik på grund av den utformning det fått. Det viktigaste felet med det har väl varit att de som bäst behövt hjälp har varit utestängda från sådan. Det är intressant enligt min mening att läsa den närmast mördande kritik mot dess utformning, som framläggs av kommittén och som i nästan ännu mera verkningsfull koncentration refereras i propositionen. Man kan fråga sig hur det någonsin har kunnat framläggas ett så tokigt förslag. Man skulle kunna tro att kritiken kommer från någon illvillig opposition. Nej, den kommer från en i denna fråga helt enig kommitté, vars ordförande är den person jag nyss nämnde. Det visar enligt min mening angelägenheten av att ha blicken öppen för de avigsidor, som kan bli följderna när det nu föreslagna systemet har genomförts. Jag har här pekat på några saker som jag anser böra uppmärksammas så att den slutliga, allsidiga reformen skall kunna få en verkligt god utformning. Herr talman! Jag yrkar bifall till den med 1a betecknade reservationen vid utskottets utlåtande under punkten 1 och i övrigt bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Det är en stor och betydelsefull fråga vi nu behandlar, en för familjerna mycket angelägen reform. Det är glädjande att den kan förverkligas nu i det budgetläge som vi har. Det råder ju ingen principiell oenighet om att det är angeläget att snarast förbättra det ekonomiska stödet till barnfamiljerna, men varje höjning av barnbidragern med 100 kronor om året kostar staten 180 miljoner kronor. Om man skulle täcka medelkostnaderna för barnens konsumtion genom höjda barnbidrag över hela linjen, skulle statsutgifterna på detta område gå upp till cirka 5 miljarder kronor om året. Familjepolitiska kommitténs förslag mot bakgrunden av sin bedömning av samhällsekonomin innebär en reform med en kostnadsökning på cirka 300 miljoner kronor. Det förslag som regeringen nu lagt fram håller sig inom samma ram. Det ger om man räknar in kostnaderna för ett bibehållet familjebostadsbidrag en kostnad för staten på omkring 450 miljoner kronor per år. Reformkostnaden på 300 miljoner kronor för kalenderåret 1969 slås ut på två budgetår. Vid oförändrade regler i övrigt får man ett anslagsbelopp för stödet till barnfamiljerna under budgetåret 1969/70 om cirka 2300 miljoner kronor. Jag har då räknat in både barnbidragen, bostadstilläggen, barntillsynskostnader m.m. Den av kommittén anförda uppfattningen, att ett ökat familjestöd inom dén tillgängliga ekonomiska ramen bör tillgodose de starkaste stödbehoven, stöddes av remissinstanserna och har lagts till grund för inriktningen av regeringsförslaget. Det selektiva stöd som där förordas ger den kraftigaste förstärkningen till familjer med de största svårigheterna. Tillgängliga medel ger påtagligt stöd där det bäst behövs. Den föreslagna stödformen syftar till att ge ett allmänt konsumtionsstöd förbundet i vissa delar med villkor som skall verka för en fortfarande mycket angelägen höjning av barnfamiljernas bostadsstandard. Ensamstående försörjares situation har särskilt beaktats. Regeringsförslagets inriktning som sådan har inte mött invändningar såvitt gäller ett beslut i dagens situation. De reservationer som lämnats i denna del är att uppfatta som smärre ändringsförslag.

Mittenpartierna har också i viss mån känt sig bundna i detta avseende av det ekonomiska utrymmet. För att alls få någon mätbar effekt har ytterligare medel — cirka 18 miljoner kronor om året — koncentrerats till familjer med de lägsta beskattningsbara inkomsterna. Därigenom har man uppnått en ökning av 8 kronor i månaden. Det kan ju sägas: 8 kronor är alltid 8 kronor, och har väl sin betydelse.

Om man anser sig ha ett ekonomiskt utrymme som är för litet för att genomföra en riktig reform är det nog bättre att spara det till dess något mera rejält kan åstadkommas. Anspråken står i kö, och vi måste göra en vettig prioritering. Förslaget i herr Werners motion — som han nyss argumenterade för — är i detta hänseende rejälare. Där bibehålls ju den glidande avtrappningen med begränsade marginaleffekter. Kostnaden är dock så stor att förslaget re dan av det skälet är orealiserbart. Det kan också starkt ifrågasättas om inte ökade anslagsmöjligheter till en del hellre borde få inverka på bidragsbeloppen som sådana. Det skulle bättre tillgodose låginkomsttagarnas intressen. Mittenpartiernas andra förslag till detaljändring har tagits upp i reservation 2. Det utgår ifrån att man i varje fall nu godtar att bidraget till viss del skall vara beroende av en bostad med en utrymmesstandard uttryckt i antalet rum. Det nya skulle vara att man bortser från detta krav i vissa fall, nämligen då en familj sökt men inte kunnat anvisas tillräckligt stor och även eljest godtagbar bostad. Tankegångarna om ett sådant »skadestånd» från samhället är inte nya, utan födda med det nuvarande familjebidragssystemet och dess effekter som föräldrar. Enligt det systemet fick familjen inget bidrag alls om bostaden var för liten. Det statliga bostadstillägget är dock annorlunda konstruerat. För att ta ett exempel, där både två-, treoch fyra-rummare kan bli aktuella, kan vi välja en fembarnsfamilj. Om dess årsinkomst ligger på låt oss säga 16 000 kronor får familjen, även om den helt saknar bostad, i princip bidrag från staten. Så långt är vi alltså helt ense. Skillnaden ligger i att reservanterna tydligen inte ansett det finnas skäl att frångå principen ens i den begränsade ekonomiska omfattning som propositionsförslaget innebär. Majoriteten i utskottet har beaktat: för det första att bostadskostnaderna och därmed det aktuella stödbeloppet varierar mellan kommunerna, för det andra att detta till viss del beror på faktorer som bestäms av kommunala beslut och för det tredje att de höga hyrorna ofta blir mest påtagliga i expansiva kommuner. Detta måste anses vara övertygande skäl för att biträda propositionsförslaget. I kanske inte så liten mån är det ägnat att förvåna att omsorgen om storstädernas kommunalskatt kommer just från mittenpartierna och framför allt från centerpartiet. Härutöver får jag erinra om att utskottet utan reservation under punkten 6 föreslagit riksdagen att även barnens ekonomiska förhållanden skall beaktas. Utskottet har biträtt det förslag som i denna kammare väckts av herr Lars Larsson och fru Landberg. De skäl som motionärerna har anfört är helt övertygande. I detta sammanhang har utskottet också haft att behandla motioner från mittenpartierna och högern om det fortsatta — reformarbetets inriktning. Hemställan som sådan i motionerna är väl sekundär och motivdelen det primära. Utskottet har relativt utförligt behandlat dessa motioner. Vad först angår de allmänna barnbidragen har utskottet erinrat om att någon motsättning inte finns mellan regeringen och mittenpartierna om att dessa bidrag bör bilda stomme i konsumtionsflödet till barnfamiljerna. Frågan om en anpassning till kostnadsoch inkomstutvecklingen är under utredning. Högern anser som förut att denna allmänna utjämning i första hand är en skattefråga. I fråga om vårdbidragen utmynnar mittenmotionerna i slutsatsen att frågan ingående bör prövas. Det kan jag också hålla med om. Eftersom frågan redan ingår i familjepolitiska kommitténs direktiv så finns det ingen anledning till ett riksdagens initiativ. Högern anser att även denna kompensation i huvudsak är en skattefråga. Principerna för familjebeskattningen slutligen är också under utredning. Mot den angivna bakgrunden finns det enligt majoritetens mening inga skäl att låsa utredarna genom ett riksdagsuttalande. Jag överlämnar åt mittenpartierna och högern att komma överens om vad som är det borgerliga alternativet i familjebeskattningsfrågan = ställt mot kontant konsumtionsbidrag. De talare som före mig varit uppe i talarstolen har från olika utgångspunkter motiverat sina reservationer. Eftersom vi har ont om tid, skall jag nu inte gå in på ett bemötande av vad reser vanternas talesmän har sagt. Det må räcka med denna genomgång och belysning av hur dessa reservationer ter sig, i varje fall sett ur majoritetens synpunkt. När beslut skall fattas i denna viktiga fråga är det angeläget att vi alla är förvissade om att detta beslut innebär ett stort steg fram emot vad många har önskat, nämligen ett effektivt och värdefullt stöd åt barnfamiljer. Det har sagts i dag, bl.a. i bostadsdebatten, att regeringen och regeringspartiet undan för undan har anammat och bejakat vad oppositionen tidigare har föreslagit. Det är ett lättsinnigt tal man för när man säger så. När socialdemokratin begynte sitt reformarbete — det ligger ju årtionden tillbaka i tiden — var uppslutningen från borgerlig sida inte så förfärligt stor. Vi rönte motstånd. Först när det blev begripligt även för borgerligheten att det var populära åtgärder, blev man angelägen om att anses vara de som var initiativtagare från början. Denna tävlan om vem som har varit först är inte precis trivsam. Det räcker om vi har tävlingar på de idrottsliga arenorna. Det är onödigt att ha det i riksdagens vädjobanor. Här kan de historiska dokumenten utgöra de bevis som i detta fall är angelägna, nämligen att idén till hela det reformarbete som oavbrutet har pågått under årtionden föddes under 1930-talets besvärliga krisår. Undan för undan bygger vi vidare på detta reformverk. Vad som i dag beslutas gäller en ytterligare åtgärd i reformarbetet. Slutligen återstår reservationerna vid punkterna 3 och 7, men beträffande dessa kommer yrkanden att ställas av annan talare. Herr talman! Jag yrkar med detta bifall till utskottets förslag, med undantag för de punkter på vilka bl.a. jag står som undertecknare av reservationer.

Herr talman!

Herr Birger Andersson talade vidare om det särskilda bostadstillägget och var bekymrad över de 100 kronorna därför att beloppet är så litet. Samtidigt är han bekymrad över att det åstadkommer en besvärande tröskeleffekt om vi skulle införa det särskilda bidraget. Om bidraget är så litet att det inte är någonting att tala om kan väl inte heller tröskeleffekterna vara så särskilt besvärande. Jag tror att vi har haft betydligt mera besvärliga tröskeleffekter att handskas med vilka vi ändå i olika sammanhang har accepterat. Det är här fråga om att försöka finna en form för förstärkning för de sämst ställda. Jag kan inte inse att en sammankoppling med barnbidraget i detta sammanhang kan vara på något sätt motiverad.

Herr talman! Jag tycker att herr Birger Andersson tog till litet väl höga brösttoner när han talade om det reformarbete som har utförts från socialdemokraternas sida. Vi har varit ganska ense om reformer, och ingen kan väl frånta oppositionen och centern att vi många gånger har varit pådrivande. Jag tror inte att herr Birger Andersson när det speciellt gäller barnbidraget och stödet till barnfamiljerna, vilket vi i dag diskuterar, någonsin mött motstånd från centerns sida. Jag sade här förut att jag inte på något sätt kan godta barnavdrag. Jag vill än en gång poängtera detta så att det står fullt klart att det som skall ges till barnfamiljerna skall ges kontant och inte via skattsedeln. stödet gör herr Birger Andersson invändningar och tycker att det är underligt att centerpartiet nu för fram sådana krav att vi inte skall lasta över på kommunerna. Det skulle nämligen drabba storstäderna, som själva skulle få betala något av detta. Vi ser det helt principiellt och tar därvid inte hänsyn till vilka som drabbas — om det är de stora städerna eller om det är de små kommunerna. Slutligen vill jag säga att vi betraktar detta som en delreform i avvaktan på den stora översynen. Vi accepterar i princip inte på något sätt att vi har en konsumtionsdirigering, men vi ser det som ett provisorium, och därför har vi accepterat det med de ändringar som vi föreslår i vår reservation.
Herr talman! Det finns faktiskt inte mycket att replikera ty talesmännen för reservanterna liksom den kommunistiske talesmannen har ju inte haft några nyheter att komma med utöver vad de sagt tidigare. I många stycken är vi fullkomligt överens, trots talet om mina brösttoner. Fru Olsson framhåller att hon inte vill ha några barnavdrag. Jag har inte sagt att mittenpartierna vill det. Här går skiljelinjen mellan mittenpartierna och oss å ena sidan och högern å den andra. Jag rekommenderade närmast att mittenpartierna skulle göra upp med högern hur de vill ha det. Man har ju så länge hört och läst att det finns politiska drömmare som tror att vi efter den tredje söndagen i september skall ha en borgerlig regering. Det vore roligt att redan nu få veta om det då skall bli barnbidrag eller barnavdrag. Det var detta jag närmast ville att man inom borgerligheten skulle klara upp.